Fru talman! Göran Persson i Simrishamn har frågat mig hur jag säkerställer att polisen får en optimal möjlighet att lösa sina uppgifter i Skåne. Han har också frågat hur jag ställer mig till att utreda hur man tillsammans med Danmark kan finansiera och använda en helikopter i såväl Skåne som östra Danmark. Polisen har i dag sex moderna helikoptrar och en äldre skolhelikopter. Samtliga helikoptrar tillhör Rikskriminalpolisen och är därmed en nationell resurs som kan nyttjas av alla polismyndigheter i landet. Helikoptrarna är för närvarande baserade på fyra platser i landet - Stockholm, Göteborg, Östersund och Boden. Tidigare fanns också en helikopter i Skåne. Efter att en av de två helikoptrarna i Göteborg havererade våren 2007 beslöt Rikskriminalpolisen att flytta helikoptern i Skåne till Göteborg. De två helikoptrarna i Göteborg täcker sedan dess södra Sveriges behov av helikopterstöd. Det är Rikspolisstyrelsen som avgör hur många polishelikoptrar som behövs och var de ska vara baserade för att göra mest nytta. Jag vet att Rikspolisstyrelsen nu utreder den framtida helikopterverksamheten och därmed också ser över nationella insatsstyrkans behov av helikoptertransport. Den utredningen ska vara klar nu i sommar. Först därefter vet vi hur behovet ser ut, var i landet helikoptrarna bör placeras och om det finns ett behov av samverkan över gränserna.

Fru talman! Denna debatt om polishelikoptrar är kanske inte den vanligast förekommande när det gäller justitie eller polisfrågor över huvud taget. Men jag tycker att det är så pass viktigt att lyfta fram frågan nu, speciellt som det pågår en utredning. Som ministern nämnt i sitt svar är bakgrunden att helikopterverksamheten i Skåne har försvunnit. Man har därför svårt att, som jag frågat om, nå en optimal förmåga att lösa sina polisiära uppgifter. Hur helikopterverksamheten ska användas är också en riksfråga - en fråga i sig. Jag har i sammanhanget passat på att ställa en fråga om ett samarbete med Danmark. Anledningen till att jag frågat om just ett samarbete med Danmark är att vi i samband med klimatmötet i Köpenhamn, COP 15, hade ett samarbete med polisen i Danmark. Från danskt håll använde man svensk helikopter. Det var ett alldeles förnämligt arbete som alla parter var mycket glada över. Det fungerade verkligen. Man kan i och för sig också säga att det inte förekom några större incidenter. Men kanske tjänade det hela som en förebyggande faktor. Jag vill återigen påpeka att anledningen till att helikoptern i Skåne försvann var en tragisk olycka i Göteborg som gjorde att man fick flytta den dåvarande helikopterverksamheten i Malmö till Göteborg, så framdeles får man rekvirera helikopter från Göteborg. Det är lite grann det som är bekymret. Var och varför ska man ha en helikopterverksamhet? Ja, jag är inte någon expert på detta, men jag har inhämtat uppgifter om att det i landets stora befolkningscentrum - Stockholm, Göteborg och Malmö - finns ett behov av en helikopterverksamhet. Fram till år 2007 fanns det en helikopter på tre ställen. Det finns också annat att nämna med tanke på avstånden norröver där man givetvis också behöver en helikopter. Men här inriktar jag mig speciellt på Skåne med tanke på befolkningstätheten där. Från det att larmet går till dess att helikoptern i Göteborg kommer ned till Malmö kan det i nuläget ta två timmar. Det ska tankas. Dessutom ska helikoptern finnas på plats vid larmet. När helikoptern i Göteborg ska lyfta kan ju vädret - exempelvis vid dimma - vara så otjänligt att helikoptern inte kan lyfta. Samtidigt kan vädret i Skåne vara sådant att det går att använda helikopter. Vad händer då på helikopterfronten och i diskussionen om helikopterverksamheten? Ja, en utredning pågår. Jag har tidigare skrivit motioner i samma fråga, men jag har inte hört någonting om detta. Därför vore det intressant att få ett svar om hur lång tid det tar innan besked kan ges. Vi vet att leveranstiden för helikoptrar är lång, upp till flera år. Vi vet också att piloterna i Skåne har flyttat, så nya piloter måste rekryteras och utbildas. Med lite framförhållning skulle man kunna tänka sig att polisen lånar utrustning, kanske från ett annat Schengenland, eller att försvarets helikoptrar används. Pratiskt har det dock inte fungerat; man har inte kunnat lösa detta på det viset. Som sagt: Man trodde kanske att det skulle gå att låna från grannlandet Danmark. Det är just i det avseendet min andra fråga i interpellationen kommer in, för inte där heller finns nämnda möjlighet. En kort följdfråga är därför: Hur ser tidsschemat ut för helikopterverksamheten i Sverige, och tycker inte ministern att det låter intressant med ett stort svenskt ekonomiskt bidrag till verksamheten eller, med tanke på det ekonomiska läget, med ett samarbete med Danmark? I varje fall kunde man göra en framställan och ett försök.

Fru talman! Jag håller med Göran Persson i Simrishamn om att det absolut är önskvärt att en polishelikopter finns placerad i Skåne. Men samtidigt ska ett sådant beslut, precis som justitieministern här svarat, inte fattas av politiker. Vi kan inte här i riksdagen peka ut precis i vilka städer en helikopter ska vara placerad. Polishelikoptrarna är en del av polisens verksamhet. Dessutom gäller det hur man ska agera i akuta situationer. Om en helikopter eller någonting annat behövs måste Rikspolisstyrelsen kunna avgöra. Det är de som ska fatta beslut om sådant. Men givetvis kan vi förtroendevalda tycka att det vore önskvärt att ha en polishelikopter placerad i Skåne. Det är också bra att Göran Persson i Simrishamn tar upp frågan om en samordning med Danmark. Vi i justitieutskottet vet att Socialdemokraterna vid skilda tillfällen har ställt sig negativa till ett samarbete med polis i andra länder och till polisens möjligheter att vid behov verka i andra länder. Som det är i dag kan svensk polis - som till exempel under fotbolls-VM i Tyskland - hjälpa till och agera i ett annat land. Däremot kan vi inte på samma sätt ta hjälp av andra länders polis, även om det skulle behövas. Senare kommer nya förslag i sammanhanget att behandlas. Som skåning tror jag inte att vare sig jag eller någon annan hemmavid har något större problem med att säga att Sverige och Danmark gemensamt skulle kunna ha en helikopter, även om det kanske skulle betyda att det är en dansk pilot som flyger polishelikoptern in i Skåne. Över huvud taget finns det mycket att utveckla inom det nordiska polissamarbetet. En del kunde, tycker jag, vara att ha en gemensam skånsk-dansk polishelikopter.

Fru talman! Ja, det här är en fråga som Rikspolisstyrelsen ska fatta beslut om. Men det är bra att detta diskuteras eftersom det också är en resursfråga och naturligtvis en fråga om kapacitet. Jag tycker alltså att det är positivt att detta diskuteras. Rikspolisstyrelsens beslut om hur de sex helikoptrar som finns ska placeras har gett oss situationen att vi inte har någon helikopter i Skåne; det är helt riktigt att det är så. Däremot är det viktigt att säga att Skåne kan få helikopterstöd. Bakgrunden till Rikspolisstyrelsens beslut är, skulle jag tro, att det om man under dygnets 24 timmar ska ha helikoptrar i operativt skick krävs minst två helikoptrar. Dessutom måste det finnas flera omgångar besättning för att det ska kunna fungera. Vidare kräver helikoptrarna mycket marktid eftersom det är mycket service på den här typen av transportmedel. Det krävs också mycket underhåll så det är fråga om stora kostnader. Det är därför man koncentrerar verksamheten och därför den ligger som den ligger. I och med att helikoptern i Göteborg så att säga gick ur tiden var man tvungen att tänka om. Rikspolisstyrelsen har, som jag sagt när det gäller tidsplanen, en egen pågående utredning om helikopterverksamheten - om vilka behov som finns, om hur man kan tänka och så vidare. Den utredningen ska vara klar i sommar. Den inkluderar också den rätt besvärliga frågan om möjligheten att ha en transporthelikopter för den nationella insatsstyrkan - en väldigt kostsam historia. Det är klart att en insatsstyrka som ska kunna rycka ut och hjälpa till i hela landet också måste kunna röra sig någorlunda snabbt. Man kan förstå att det skulle vara en väldig fördel om det fanns möjlighet till helikopterstöd. Tidsschemat är sådant att vi har en utredning som Rikspolisstyrelsen blir klar med i sommar. Då kan man börja jobba med planeringen av förverkligandet av de tankar som möjligen finns med där. Det är, som sagt, Rikspolisstyrelsen som ska fatta beslut. När det gäller Danmark tycker jag att det är en riktigt viktig och intressant fråga. De har ju ingen helikopter, och polissamarbete med våra grannländer är viktigt över lag. Vi har från regeringens sida tillsatt en utredning för att just titta på frågan hur svensk polis ska kunna samarbeta generellt i olika avseenden och efter vilka regelverk till exempel med dansk polis. Den utredningen ska vara färdig den 31 mars nästa år. Jag hoppas verkligen att vi kommer att kunna ta steg framåt. Göran Perssons kamrater har ju varit negativa i många diskussioner, vilket Johan Linander också påpekade. Jag tror att det är alldeles nödvändigt att vi har bra samarbetsmöjligheter. Det är inte bara i fråga om helikopter vi har samarbetat med Danmark utan också i fråga om annan utrustning. Om vi kan samarbeta i gränsregioner och liknande får vi en vinn-vinn-situation. Det tycker jag att det ska finnas möjligheter till. Så småningom kommer förslag att landa i riksdagen, och jag hoppas att vi då kan ta steg framåt. Svaret på frågan om helikoptersituationen i Skåne tror jag att vi får först när vi sett Rikspolisstyrelsens bedömning. Jag tror inte att det finns någon negativ inställning till att ha förstärkningar, utan frågan är vad som kan åstadkommas och med vilka medel. Samarbetsfrågan kommer i steg två, och där är utredning redan tillsatt.

Fru talman! Jag tackar för beskedet om datum, särskilt det som gällde utredningen som kommer i mars. Frågan har tidigare inte varit uppe till debatt, åtminstone inte vad jag uppfattat. Jag ger mig inte in i debatten huruvida vi ska samarbeta med Danmark eller inte. Jag vill fokusera på helikopterverksamheten. Nästa interpellationsdebatt gäller polisutbildningen, som ju också lite grann går åt Danmarkshållet. Sedan intresset väcktes och jag började fundera på hur det fungerar med polishelikopter har jag haft kontakt både med dem som jobbar i helikoptern och med dem utanför, alltså poliser som har samarbete med helikopterverksamheten. Det finns ju ett samband mellan mark och luft. Jag har även haft kontakt med polisledningen och Polisförbundet. Det finns en samsyn kring detta som jag tycker att man tar väldigt seriöst. Det ses inte alls som omöjligt att kunna ha ett samarbete med Danmark. När det gäller placeringen i Skåne förstår jag att det är en kostnadsfråga. Det har dock funnits helikopter där tidigare, och det är ett stort befolkningscentrum. Därför finns det behov av helikopter. Det ska bli intressant att se vad man kommer fram till i mars. En fråga gäller hur man ska arbeta i helikoptern. Det är ganska tufft som det är i dag. Man kan fundera på hur det fungerar för den som sitter i helikoptern och jobbar. I dag är det i princip en enmansbesättning i form av en pilot. Han eller hon ska alltså både sköta helikoptern och den operativa verksamheten mot marken. Man kan tycka att han eller hon kanske borde ha en professionell operatör med sig, någon som kan utnyttja den tekniska utrustningen. Kanske skulle man kunna vara i luften ännu mer och sköta verksamheten därifrån. Det är också en prioriteringsfråga. Kanske kan det vara en framtidsvision, om vi kommer vidare. Vi har ju fler poliser nu och då kanske vi skulle förändra förhållningssättet beträffande hur man jobbar inom polisen. Nå, det var bara en tanke. Det viktiga är att ta vara på detta optimalt och inte på något sätt äventyra säkerheten. Det bästa vore om piloten inte behövde sköta både helikoptern och kontakten med marken. Det är klarlagt att polisen i Skåne anser det vara mycket negativt för den polisoperativa verksamheten att man dragit in helikopterverksamheten. Redan det motiverar att ha en helikopter i närområdet. Det finns en del att fundera på. När man tittar på ekonomin och samarbetet med Danmark kan det mycket väl vara så att man utbildar piloter i Sverige och använder dem även mot Danmarkshållet. Vad jag förstår var de senast stationerade i Sturup. Man kunde låta dem gå in över Danmark eftersom behovet även där är stort. Dessutom har det en förebyggande verkan. Avslutningsvis vill jag, fru talman, säga att jag uppskattar att ministern tagit frågan på allvar. Sedan får vi väl se på vilken sida av podiet vi står framöver. Icke desto mindre tackar jag för svaret.

Fru talman! Det är bra att Göran Persson i Simrishamn tog upp den här diskussionen. Vi kommer säkert att fortsätta att föra den när vi får besked om vad Rikspolisstyrelsen kommer fram till. När det gäller placeringen av helikoptern kan man kanske tänka sig en gemensam dansk-skånsk helikopter. Det finns säkert intresse av att ha den placerad även på den danska sidan. Fördelen med Skåne är att vi har stora ytor där det skulle vara möjligt att placera en helikopter. Vi vet att det varit ganska svårt att hitta en lämplig plats i Stockholmsregionen. Ute på Värmdölandet har det blivit en hel del protester. I Skåne har vi till exempel Revingefältet, en mycket stor yta som jag kan tänka mig skulle fungera. Jag är dock ingen expert på det. Vi ser fram emot beskedet från Rikspolisstyrelsen, och givetvis hoppas vi att det kan resultera i att vi får tillbaka polishelikoptern till Skåne.
Fru talman! Låt mig komplettera något av det jag nämnde tidigare. Det engagemang för polisens helikopterverksamhet som finns i kammaren känns lovande. Den är viktig. Just nu är helikopterverksamheten under lupp eftersom det görs en analys. Vi måste se på detta som en nationell resurs och fundera på hur en optimal placering ska se ut. Det är ingen tvekan om att vi i dag är något korta på helikopterstöd vad gäller volymen. Det finns dock många besvärliga kringfrågor, och det är säkert anledningen till att vi har den organisation vi har i dag. Det finns behov av besättningar, och då handlar det inte bara om den som sitter i helikoptern utan det måste även finnas folk runt omkring. Jag kan lugna Göran Persson med att frågan om besättning ingår i den utredning som Rikspolisstyrelsen gör. Där tittar man på vad som är det bästa, hur man ska tänka när det gäller just dessa frågor. Sedan har vi frågan om placering och säkerhet. Många tänker nog att en helikopter kan placeras lite överallt. Så enkelt är det naturligtvis inte. Vi har fått en lösning i Stockholmsområdet som innebär att polishelikoptrarna placerats på Arlanda. Fördelen med det är att säkerheten på etablerade flygplatser är hög. Dessutom finns det tillgång till teknisk personal och de förutsättningar som behövs. Man måste tänka ganska mycket på service och skyddsverksamheten när det gäller placeringen. Vi kommer så småningom i budgetbegäran att få veta vad Rikspolisstyrelsen tycker, vad det kan tänkas kosta och vilka prioriteringar de gör. Vi kommer att behöva se om vårt eget hus först. Nästa år får vi den utredning som handlar om samarbete med andra länders polis. Jag tycker att man behöver fundera över personellt samarbete, men det kan även finnas en del att göra beträffande tekniskt stöd. Vid vissa tillfällen har vi lånat utrustning från andra. Det kan vara bra, för det är oerhört kostsamt med tekniska hjälpmedel av den typ som helikoptrar är. Vi verkar vara helt överens om att det är bra att Rikspolisstyrelsen gör en ordentlig genomlysning av frågan. Jag räknar med att de kommer att tänka till vad gäller behoven framöver, hur det hela borde se ut och hur vi bäst täcker den helikopterstödsverksamhet som måste finnas för polisens ändamål i hela landet. Vi ska också ha frågan uppe när det gäller samverkan med bland annat Danmark. Min grundinställning är väldigt positiv till den typen av samverkan.